Utskoutet understryker att en effektiv och framgångsrik regional kulturminnesvård måste bygga på ett väl utvecklat samarbete och informationsutbyte mellan länsstyrelse och länsmuseum. Från reservanternas sida vill vi framhålla att som riktlinjer härvidlag måste gälla de uttalanden riksdagen gjorde i samband med att beslut fattades om den nya regionala organisationen för kulturminnesvården. Vi vill även att riksdagen ånyo uttalar att landsantikvarien/länsmuseet borde behålla sina viktiga uppgifter som remiss och kontaktorgan till länsstyrelsen och genom sin fria ställning samtidigt ha goda möjligheter att vid sidan av det museiala och vetenskapliga arbetet bedriva en informativ och opinionsbildande verksamhet samt lämna kommunerna hjälp i kulturvårdsarbetet. Dessutom vill vi framhålla att organisationsförändringarna inte får innebära alt landsantikvarien länsmuseet ges möjlighet till fortsatta självständiga uppgifter och insatser inom kulturminnesvården. Handlingsrutinerna bör utvecklas så att landsantikvariens/länsmuseets självständighet i förhållande till länsstyrelsen markeras klart. Inte minst viktigt är detta vad gäller de informativa och opinionsbildande insatserna. Från att tidigare ha varit riksantikvarieämbetets företrädare i länet skall museet nu bistå såväl ämbetet som länsstyrelsen med expertutlåtanden och utredningar. Museet skall också liksom i dag svara för omfattande uppgifter när det gäller kulturhistoriska inventeringar, undersökningar och vårduppgifter. Om reformen — som avsikten har varit — skall innebära en förstärkning av kulturminnesvården, måste man därför räkna med att länsmuseernas insatser inte minskar. Det är i stället önskvärt att en vidgning av verksamheten kan ske för att tillgodose bl.a. de grundläggande behoven av underlagsmaterial för kulturminnesvårdens medverkan i samhällsplaneringen och behovet av vårdinsatser. Det är därför nödvändigt att också statsbidragsfrågan för länsmuseerna får sin lösning så att verksamheten tryggas och museerna ges möjlighet att upprätthålla en hög kompetens inom hela sitt verksamhetsområde. Från kulturutskottets sida förutsätts i betänkandet 1975/76:29 att ett förslag om ett nytt statsbidragssystem för länsmuseerna kommer att läggas fram för riksdagen vid nästa riksmöte. Samtidigt skall museerna kunna infria de önskemål som riktas mot dem om en vidgning av den publika verksamheten, och då måste resurserna ökas. Jag skulle i detta sammanhang vilja ställa en detaljfråga till statsrådet - en titelfråga. Jag undrar vad titeln kommer att bli för den tjänsteman som på länsstyrelsen skall handlägga kulturminnesvårdsfrågorna. Det har här nämnts olika titlar — länsantikvarie, kulturvårdsdirektör, kulturminnesdirektör, överantikvarie. Kulturpolitiken Kulturpoliuiken ankring i tillvaron. I arbetet med att bevara och föra kulturtraditioner vidare är det viktigt att insatserna gäller hela samhällets historia och inte bara den s.k. högreståndskulturen.

Det säger sig självt att denna situation är helt ohållbar. Behovet av medel för åtgärder i varje län är naturligtvis vida större än det totala anslaget. Överallt i landet finns betydelsefulla och kulturhistoriskt omistliga byggnader, vilkas fortsatta existens är helt och hållet beroende av omedelbara stödåtgärder. Det är helt orimligt att begära att denna bebyggelse, som omfattar hela skalan från högrestånds till arbetarbebyggelse, från industri ull lantbruksbebyggelse, skall kunna bevaras för framtiden genom ideella insatser eller genom bidrag från kommunerna. I vida kretsar I samhället har man under det europeiska byggnadsvårdsåret 1975 ställt stora förhoppningar på den utredning som riksdagen begärde 1974. Man har förväntat sig en lösning, innebärande en atuitydförändring från statsmakternas sida till hela problematiken i fråga om bevarandet av äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En betydligt mera generös inställning måste bli följden, har man menat. Den parlamentariska utredningen måste nu snabbt komma till ett resultat: eljest finns det risk för att vårt kulturarv tillfogas obotliga skador. Jag anser att denna utredning i sitt arbete måste komma fram till förslag som ger såväl enskilda ägare som kommuner, industrier och stiftelser ekonomiska förutsättningar att vårda och bevara värdefull bebyggelse. Genom det rika faktamaterial som arbetsgruppen inom utbildningsdepartementet insamlat och genom de förslag som arbetsgruppen redovisat torde utredningen kunna påskyndas, så att ett förslag kan föreläggas riksdagen inom en snar framtid. Det är två år sedan riksdagen begärde en översyn av formerna för medelstilldelningen till bvggnadsminnesvården, och vi hade kanske förväntat oss att det vid den här tidpunkten skulle ha kunnat föreligga något förslag. Inom den stora kultursektorn är troligen byggnadsminnesvården mest eftersatt när det gäller ekonomiska satsningar från statsmakternas sida. Hembygdsrörelsen, kommuner, stiftelser och enskilda har gjort stora insatser, men det räcker inte. Gjorda inventeringar pekar på detta stora behov av ekonomiska insatser som måste till skyndsamt om vi skall försöka bevara merparten och rädda ett viktigt kulturarv till kommande generationer. Det är helt uppenbart att behovet av medel inom kulturminnesvården är vida större än de belopp som regering och utskottsmajoritet vill anslå för vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Resultatet blir att dessa tillgångar förstörs eller förfars. Egentligen är det en större kostnad att låta detta kapital, i form av ett värdefullt kulturarv, försvinna än att ge riksantikvarieämbetet nödvändiga medel. Jag är glad att utskottet enigt skrivit att finansfullmakten skall utnyttjas i detta sammanhang. Genom en rejäl satsning på den vägen kan en del akuta behov klaras. Men det riktiga måste vara att riksantikvarieimbetet ges resurser alt leva upp till de målsättningar varom vi alla är eniga. Som avslutning vill jag ta upp en viktig fråga inom ramen för kulturminnesvården.

Nu oroar jag mig för vad Jag läste i tidningen Expressen för några dagar sedan. Jag kan här helt kort citera vad Sven Ström då skrev: "Sveriges förnämsta fornby håller på att regna bort! Vittrar sönder och förstörs om ingenting görs. Och det måste göras snabbt, katastrofen är nära för Eketorp fornby. -=-- Byn som är landbackens svar på regalskeppet "Wasa". Våren blir avgörande för den 1600 år gamla fornbyn. Anslås inga pengar till konservering och rekonstruktion måste, anser arkeologerna, utgrävningsplatsen Eketorp återställas i sitt gamla skick. Det tog tio år att gräva ut den gamla Ölandsbyn. Det tar bara några månader att begrava den i jord igen. | | 4 miljoner kronor skulle en rekonstruktion kosta. Utgrävningen och bearbetningen av fynden har kostat cirka 3 miljoner. Utgrävningen har givit fantastiska resultat: Över 25 000 fynd, många av dem ytterst märkliga.” Jag har också talat med museiintendenten Erik Wegraeus i Vänersborg. Han är med och Jeder slutfasen i Eketorpsundersökningarna, och han Kulturpolitiken Kulturpolitiken 100 är mycket oroad för utvecklingen och över att medel saknas och de konsekvenser detta får. För att stilla oron vill jag fråga vår utbildnings och kulturminister om erforderliga medel kommer att anvisas för en konservering och rekonstruktion, eller om hela Eketorps borg kommer att fyllas igen med jordmassor?

Detta kan ses som ett uttryck för en decentralisering, en vilja uttalad i en opinion som ligger i tiden och som innebär ett försök att motverka att besluten fattas alltför långt från de bygder och människor som besluten rör. Riksdagens beslut skulle gå i verkställighet den 1 juli i år. En sådan decentralisering förutsätter givetvis en intim samverkan mellan länsstyrelser och länsmuseer. Om formaliseringen av detta samarbete kan ske under relativt fria former understryks lokala och regionala variationsmöjligheter. Hänsyn tas då också till det särpräglade och till de : skilda förutsättningar som finns lokalt och regionalt. Utan att skriva berörda instanser på näsan exakt hur de skall agera understryker därför departementschefen vikten av samverkan och anvisar hur en sådan samverkan kan åstadkommas. Därvid knyter han an till vad Sveriges landsantikvarier säger genom sin förening men påvisar i sammanhanget att det under ingångsskedet gäller att finna praktiska och inte alltför hårt bundna samarbetsformer, vilket också några remissinstanser har påpekat. Sammanfattningsvis menar departementschefen att samarbetet bör utvecklas I sådan riktning att alltför tungrodda och fördröjande remissförfaranden kan undvikas. Om länsmuscerna och länsstyrelserna kan etablera en intim samverkan och finna praktiska former härför skapas smidighet och rörlighet på området, vilket bör gagna saken bäst. Under en övergångstid bör denna frihet därför finnas, vilket också utskottet i sitt betänkande instämmer i. Utskottsmajoriteten säger att man bör avvakta erfarenheterna av den nya Organisationen innan man närmare reglerar samarbetet mellan länsstyrelserna och länsmuseerna. Därmed yrkar utskottet avslag på det i motion 2305 under punkten 15 framförda yrkandet. fördelningen, vilket innebär att tyngdpunkten skall ligga hos länsstyrelserna. Om ett fritt och praktiskt samarbete kan etableras mellan länsstyrelser och länsmuséer — vilket är meningen — behöver motsättningar på denna punkt inte uppstå. Länsstyrelserna kommer då att agera på det beslutsunderlag som länsmuseerna genom sin erfarenhet och sitt kunnande tar om ansvarsfördelningen såvitt nu gäller. Centern är också representerad i utredningen, som således redan tillsalts.

Utan att ta ställning till behovet i sig erinrar utskottet om att avsikten med dessa särskilda anslag är att regeringen inom av riksdagens beslut angiven medelsram rörande den totala storleken av medlen skall ha viss frihet att disponera de särskilda beloppen till olika ändamål. Enligt praxis bör därför riksdagen inte gå in och detaljreglera regeringens dispositioner på detta område.

Herr talman! Herr Sörenson nämnde att centern har fått en ledamot i den parlamentariska utredningen. Det är bra, och jag kan lova utt om ordföranden i samfundet för hembygdsvård, riksdagsmannen Ivan Svanström, får som han vill kommer det både att gå snabbt och föreligga ett utredningsbetänkande som blir till gagn för svensk byggnadsminnesvård. Jag skall ge ett exempel på det stora behov som finns i landet. Jag fick en lista från landsantikvarien och museiföreningen i Älvsborgs län. Den visar att bara Vänersborgs kommun har ett behov av upprustning som är lika stort som anslaget för hela landet, drygt 3,3 milj.kr. I Älvsborgs län visar en inventering att det föreligger ett omedelbart behov av 11.5 milj.kr.för upprustning av värdefullt kulturell bebyggelse. I många län i Sverige är situationen likartad. Jag hoppas därför att utredningen kan arbeta snabbt, så att vi får fastlagt hur man med statsbidrag skall kunna hjälpa till att rusta upp på detta mycket angelägna område.

Herr talman! Jag vill ta upp vad herr Sörenson anförde gentemot att chefen för nationalmuseet skulle vara överintendent för statens konstmuseer. Herr Sörenson citerade utskottet, och det skall jag också göra: ”Utskottet har uppmärksammat att föredragande statsrådet kraftigt understrukit att varje museum självständigt skall besluta om den egna verksamhetens inriktning.” Det är väl alldeles självklart, det är vi alla med om. Men det står inte i någon som helst motsättning till att detta chefskap sedan skall bindas till nationalmuseum. En av cheferna skall i alla fall bli överintendent, och då har man alltid en anknytning till någon av institutionerna. Vi anser det självklart att nationalmuscet, som har den breda verk samheten och omfattar åtskilliga verksamhetsområden och föremål från många sekler, har en särpräglad ställning. Detta muscums objektsamling omfattar hundratusentals objekt, medan t.ex. moderna museet har ett par tusen tavlor. Jag tror att man medvetet försöker hålla tillbaka den gamla institutionen nationalmuseum till förmån för moderna museet. Visserligen har moderna museet behövt byggas ut under en period, men prioriteringen har blivit sådan att moderna museet har fått en väldig påbackning av tjänster jämfört med nationalmuseet som står stilla. Vid de löneförhandlingar som avslutades förra veckan prioriterades också tjänsterna vid moderna muscet. Dels fördes chefen för moderna muscet upp i samma löneklass som nationalmuseets chef, dels har även övriga tjänster vid moderna museet prioriterats. Vi tycker att deta är fel, och jag vidhåller mitt yrkande att chefen och överintendenten för statens konstmuseer bör vara chefen för nationalmuscet.
Herr talman! Jag har redogjort för Arbetarrörelsens arkivs funktion, och beträffande den har väl herr Sörenson och jag inga delade meningar.

Det finns alltså inget hinder för riksdagen att göra ett sådant uttalande.
Herr talman! Herr Erikssons i Ulfsbyn genmile var ju egentligen inte något angrepp på mitt försvar av utskottets behandling av frågan. Jag tror att vi båda i sak bejakar vad som sägs i kulturpropositionen, nämligen att bevarandemålet skall hållas i helgd. Då är det självklart att det också skapas garantier för att så skall kunna ske. Jag är övertygad om att den utredning som nu arbetar kommer att ta fram ett beslutsunderlag så att både herr Eriksson och jag —- liksom riksdagen som ju tagit ansvaret för att bevarandemålet skall kunna hållas i helgd — blir tillfredsställda. Inte heller fru Diesens replik behöver väl någon djup kommentar. Jag vill bara hänvisa till att det i motionen egentligen sägs ytterst litet om varför det bör vara så som där föreslås. Det är en enkel och rak motion, som egentligen inte innehåller någon motivering. Det sägs bara att föredraganden ”anser att det bör ankomma på regeringen att förordna en av institutionscheferna att även vara överintendent och chef för myndigheten. Nationalmuseets chef är f. n. överintendent för myndigheten nationalmuseet med östasiatiska museet.

I sin redovisning av remissinstansernas yttranden gjorde fru Diesen gällande att RRV, statens kulturråd och TCO-S inte stod ensamma. Bl. a. hade också Landsorganisationen, sade fru Diesen, bundit sig för att nationalmuseets chef skulle vara överintendent. Jag kan inte se att det finns något sådant positivt uttalande. Det är väl snarast så att man gått rätt lättsamt förbi det området, vilket inte innebär att man ansluter sig till fru Diesens mening. Vad sedan beträffar diskussionen mellan fru Nordlander och mig är det riktigt som fru Nordlander säger att vi inte har några delade meningar på detta område. Jag är helt övertygad om att regeringen kommer att lyssna till de synpunkter som framförts av Arbetarrörelsens arkiv, och jag tror att medelsanvisningen kommer att höjas till mycket nära det belopp som fru Nordlander nu förordar.
Herr talman! Herr Sörenson tror att SACO och LO gick mycket lättsamt förbi den här frågan. Det gjorde man inte, utan man har klart tillstyrkt det här förslaget. Sedan sade herr Sörenson att motionen är mycket kortfattad och inte innehåller någon motivering. Vi ansåg att det inte var nödvändigt med någon längre motivering, eftersom den organisationskommitté som lagt fram förslaget rörande organisationen av myndigheten statens konstmuseer enhälligt föreslagit att chefen för nationalmuseum också skulle bli överintendent och chef för konstmuseerna. | Jag nämnde förut att nationalmuseum spänner över ett mycket större område. Det är inte bara så att man har ett mycket större antal objekt, utan man har också ett vårdansvar för de konstsamlingar som finns utlånade till statliga myndigheter. Dessutom har man 30 26 fler besökare än moderna museet, om vi nu skall ta hänsyn till det. Men det kan ju tänkas att departementschefen tycker att moderna museet är progressivare. Vad vet jag! Sedan kan man också säga att om chefen för moderna museet eller östasiatiska museet skulle utses till överintendent, måste vederbörande självfallet befrias från sina uppgifter såsom avdelningschef. Överintendenten för nationalmuseum har däremot självständiga avdelningschefer och kan lättare sköta de övergripande uppgifter som åvilar chefen för statens konstmuseer.
Herr talman! Jag är fortfarande inte övertygad av fru Diesens argumentering. Om dessa tre institutioner skall vara likvärdiga, bör chefskapet självfallet inte knytas till institutionen. Knyts det till någon speciell person, som då kan vara bunden till vilken som helst av dessa institutioner, går man förbi det förhållandet och får den vid tillfället lämpligaste per sonen, vilket jag anser vara viktigare än att knyta chefskapet till institutionen.

Herr talman! Dagens debatt och beslut så småningom om årets kulturproposition sätter utropstecken efter en mycket intensiv period av reformer, som har kommit att beröra nästan samtliga avsnitt av kulturområdet. Men denna interpunktion får naturligtvis på intet sätt tolkas såsom en slutpunkt för kulturreformerna. Fortsättning följer, därför att ett kontinuerligt reformarbete är nödvändigt. Också på detta område gäller att stagnation är tillbakagång. Kulturlivet i detta land kännetecknas fortfarande mycket av borgerliga värderingar, inte minst de delar av kutlurlivet som är starkt präglade av kommersiella krafter. Därför är det väsentligt att reformarbetet i framtiden kommer att koncentreras till de områden där man kan märka — det har också framgått av dagens debatt - hur de borgerliga partierna söker återerövra förlorad terräng och vinna ny. De positioner som vi har uppnått genom dessa tre års kulturreformer kan sammanfattas på olika sätt. Ekonomiskt har anslagen under denna period höjts från 381 milj.kr. till 655 milj.kr. — en ökning på över 70 26. De rena reformkostnaderna går på 115 milj.kr. På nästan alla områden har vi fått ökade möjligheter till kulturell verksamhet, och vi har kunnat iaktta hur de större resurser som ställts till förfogande lett till ökade kulturaktiviteter, särskilt i folkrörelserna runt om i landet. på eu sätt som inte skulle ha blivit fallet med en motsvarande satsning i de institutionella former som framför allt moderata samlingspartiet företräder. När jag lyssnade till fru Mogård och i viss mån även till herr Wikström, undrade jag i vilka slags miljöer de lever. De har inte märkt någonting av kulturlivet i de miljöer där de lever. I de miljöer jag lever, i arbetarrörelsen, i andra folkrörelser och i frikyrkorörelsen — jag trodde att herr Wikström besökte den utanför Stockholm någon gång — bedrivs ett utomordentligt aktivt kulturliv. Det har intensifierats under senare år på ett högst anmärkningsvärt sätt. Det kan de flesta intyga. Jag var i Obernai, en liten fransk landsortsstad. i måndags och tisdags på ett europeiskt utbildningsministermöte. Där överlämnades till mig från Europarådet en bok, som är skriven av en norsk journalist i en fru Mogård närstående tidning, nämligen Aftenposten. Boken heter The demystification of culture. Jag hoppas att fru Mogård får tag på den boken. Min blygsamhet förbjuder mig att gå in närmare på bokens beskrivning av de svenska kulturreformerna och utvärdering av, principiellt och praktiskt, den svenska kulturkritiken. Men det skulle vara trevligt om fru Mogård hade möjlighet att läsa boken. Det skulle kanske oroa nattsömnen under en tid. men det skulle nog vara bra för den kultur Kulturpolitiken Kulturpolitiken politiska debatten. Organisatoriskt har förändringarna också inneburit väsentliga positionsförskjutningar. Genom tillkomsten av statens kulturråd har vi äntligen fått ett centralt organ som kan hjälpa oss att bättre följa utvecklingen på kulturområdet, och ansvarsfördelningen inom området har preciserats på ett bättre sätt än tidigare. Arbetsförmedlingen för kulturarbetare effektiviseras, och en ny konstnärsnämnd får kraftigt utökade resurser och stor självständighet. Också på den museala sidan är organisatoriska förändringar på gång. Skulle man tro en del i mitt tycke vtiliga och närmast populistiska kommentarer som har gjorts också här i dag från folkpartiet och moderaterna, framför allt i angreppen på vad man kallar för den svällande byråkratin, skulle de här utbyggnaderna uppfattas som ett hot mot kulturlivet. En del av det fru Mogård förde fram var ju i klass med de smädelser som herr Burenstam Linder och för allt i världen också herr Ahlmark i andra sammanhang har framfört mot kommunala och statliga tjänstemän. Men ingenting skulle kunna vara felaktigare än att säga att det skulle vara möjligt att genomföra en reformering av kulturpolitiken utan ett betydande antal kulturtjänstemän, som arbetar mycket hårt och som ofta, det skall gärna medges, har knappa resurser till förfogande. Vi behöver självklart centrala, regionala och lokala kulturtjänstemän. som kan verkställa politiska beslut och som kan följa kulturlivets utveckling på nära håll och ge den service som kulturarbetare och organisationer har rätt att vänta sig från offentliga organ. De tre årens kulturreformer har också medfört en hel del förändringar på det principiella planet. Vi har fåut en förskjutning från det tidiga 60 talets distributionsorienterade kulturpolitik till en mera aktivitetsskapande kulturpolitik. Och vi har bekräftat den tvngdpunkisförskjutning som sedan länge varit på gång i samhällets syn på insatser för kulturarbetarna, nämligen från nådegåvor och stöd till ersättning för arbete. Vi har också satsat på en accentförskjutning från institutionskultur till en friare kulturverksamhet, förankrad i grupper och folkrörelser. Från moderat och folkpartistiskt håll har man på alla sätt sökt misstänkliggöra den speciella satsningen på folkrörelserna som socialdemokraterna stått i spetsen för de senaste åren. Med läpparna säger sig moderater och folkpartister värna om folkrörelserna, när sådant tal passar, men händer det någon gång att tfolkrörelserna söker nagga de kommersiella krafternas dominans i kanten, då är kärleken till folkrörelserna synnerligen sval. Då är nålstickens tid inne. Då talar man gärna om att yttrandefriheten hotas, medan man 1 själva verket tänker på privatkapitalets hotade vinstmarginalér. Jag kan förstå de här partiernas reaktion. Den är konsekvent utifrån deras ckonomiska liberalism, och som partier saknar de en verklig folkrörelseerfarenhet. Vad som däremot är litet svårare att förstå är centerns agerande eller snarast dess brist på agerande i det här sammanhanget, dess tystnad. Om man som centerns partiledare gör, skryter med sin breda kontaktyta, och om man i motioner angriper kommersialismen, då kräver det i konsekvensens namn att man helhjärtat i olika sammanhang, både här i riksdagen och i den allmänna debatten, träder upp till försvar för folkrörelserna. som enligt min mening ger de största förhoppningarna i kampen mot kommersialismen på kulturområdet. Varför är centern så häpnadsväckande tyst inför liberala och konservativa tidningars kampanjer mot folkrörelserna? Är det genom tystnad som ni tänker slå vakt om folkrörelserna i den regering som ni så gärna vill bilda? I dagens debatt är det framför allt fyra inslag i kulturpolitiken som förtjänar att lyftas fram, nämligen de som gäller kulturarbetarna, bildkonsten, massmarknadsförlaget och kulturminnesvården. Massmedierna brukar ju uppmärksamma politiskt kontroversiella punkter. och det är naturligt. På det sättet kan man i lättfångade termer ringa in ett dramatiskt skeende, ett spänningsmoment i en beslutsprocess som i övrigt kan verka grå och vardaglig. Det är naturligt och förklarligt, men samtidigt är det hela beklagligt — när det går ut över rapporteringen om förslag som det råder stor enighet om. Det gäller t.ex. den kulturarbetarreform som föreslås i årets Kkulturproposition. Regeringens förslag om kraftigt ökade resurser för konstnärerna har mötts av en glädjande stor uppslutning i utskottet. Enigheten är på sätt och vis anmärkningsvärd därför att inte ens moderater och kommunister på denna punkt har ansett sig kunna presentera sina traditionella överbud. De nya arbets och projektbidragen syftar till att skapa en grundläggande ekonomisk trygghet och ge utrymme för experiment och nydanande i konstnärlig verksamhet. Före det demokratiska genombrottet i vårt land hette medborgarrätt pengar. I dag heter ofta yttrandetrihet pengar. Den teoretiska debatten om yttrandefriheten och andra fri och rättigheter hamnar så lätt i ett abstrakt och lufttomt rum. Utanför etermedierna är medicindustrin i förkrossande hög grad i privatkapitalets händer, och på den kanten finns det resurser att styra stora delar av opinionsbildningen. Därför har socialdemokraun fått gå i spetsen för det mödosamma arbetet med att ge de många och de svaga i samhället möjligheter att komma till tals. Vi har genom åren fått kämpa hårt för att hålla etermedierna fria från kommersiella intressen. Vi har genom att ge folkrörelserna bättre arbetsmöjligheter sökt motverka de tendenser som finns på medieområdet i övrigt. Och vi satsar hårt för att ge kulturarbetarna större resurser och därigenom förstärka deras vttrandefrihet och deras möjligheter att hjälpa till att ge röst åt de röstsvaga I samhället. I arbetet på denna reform har regeringen kunnat glädja sig åt ett mycket gott och förtroendefullt samarbete med konstnärsorganisationerna i fråga om såväl formerna för bidragsgivningen som uppbyggnaden av den nya konstnärsnämnden. som får hand om fördelningen av bidragen. Den samförståndslösning som vi har nåt innebär att kulturarbetarna själva via Kulturpolitiken Kulturpolitiken sina organisationer får det praktiska huvudansvaret, och det upplever jag som mycket tillfredsställande. Låt mig i detta sammanhang också få säga att det främst är de positiva erfarenheterna från författarfonden som gjort att vi har valt den föreslagna modellen. Fru Nordlander talade bara om detta som den gamla stödmodellen, men hon kan omöjligen ha läst på. Vad fru Nordlander kritiserar är i själva verket konstnärerna själva. Vad är det för fel på författarfonden, och vad är det för fel i att ge de övriga konstnärsgrupperna samma möjligheter som författarna har haft? I årets kulturproposition markeras särskilt bildkonstens betydelse. Resurserna för förvärv av konst fördubblas. Det innebär att de för nästa budgetår kommer att nå upp till I 26 av de statliga byggnadskostnaderna. Därigenom ökas arbetstillfällena kraftigt för rader av konstnärer. Inte heller på den punkten hade fru Nordlander läst på. Hon frågar varför vi då inte binder fast det vid en enprocentsregel. Nej, fru Nordlander, jag tycker det skulle vara ganska tokigt att göra denna typ av insatser för konstnärerna konjunkturpolitiskt beroende. På den organisatoriska sidan kan man framför allt notera att nationalmuseum, moderna museet och östasiatiska museet sammanförs till den nya organisationen statens konstmuseer och att Riksutställningar permanentas och därmed blir en reguljär del av samhällets kulturverksamhet. I detta sammanhang kan det finnas anledning att erinra om de simpla angrepp som från konservativt moderat håll riktades emot Riksutställningar när försöksverksamheten just har startat. Det är därför fullt stilenligt när moderaterna nu reserverar sig för ett 3 milj.kr. lägre belopp till Riksutställningar. På det sättet söker man snöpa debatten och minska möjligheterna till en kritisk granskning av olika företeelser i samhället. Det är ett flagrant exempel på det usla dubbelspel som på borgerligt håll bedrivs i debatten om yttrandefriheten. Under de år som Riksutställningar haft sin försöksverksamhet har många människor på både stora och små orter i landet fått stifta bekantskap med det här utställningsmediet. Via studieförbund. föreningar, fackliga organisationer, museer, bibliotek och skolor har man nått längre än någonsin tidigare. Det viktigaste i detta har inte varit en effektiv spridning av centralt producerade vandringsutställningar, nej, det viktigaste har inte varit kvantiteten, utan innehållet och de reaktioner som detta har gett. Genom att många av dessa utställningar har haft till syfte all kritiskt granska och belysa samhälls och kulturföreteelser samt provocera till debatt har Riksutställningars verksamhet i hög grad kunnat bidra till att stimulera aktiva grupper till verksamhet och engagemang. Därmed har yttrandefriheten för många blivit en verklighet - kanske för första gången — och jag tror att den kan crövras av fler genom ctt fruktbart samarbete mellan folkrörelser och kulturinstitutioner. Massmarknadsböckerna ”skrivs i spekulativt syfte på ett maskinmässigt sätt av olika författarsyndikat”, skrev liuteraturutredningen i sitt be tänkande Boken. ”Högsta effektivitet och lönsamhet är ledmotiv för alla länkar i kedjan - —-—. Innehållet avpassas efter minsta gemensamma nämnare. Titlarna ges ut periodiskt i serier med klart avgränsad ämnesinriktning, såsom detektiv, agent-, western och romantikserier”, hävdade utredningen och pekade ut världsomspännande syndikat som utgivare utan någon ansvarskänsla för vårt kulturområde. Och i ett särskilt yttrande tillade Stellan Arvidson att denna kiosklitteratur ”är konstnärligt och mänskligt undermålig och dessutom ofta medvetet reaktionärt antidemokratisk och rasistisk”.

Herr talman! Inte ens med hjälp av sju närvarande sekreterare från departementet har utbildningsministern kunnat åstadkomma ett anförande som i något avscende präglades av kultur eller ens finess. Personliga slängar, grova och slappa uttryck, vilseledande och svepande formuleringar kännetecknar ett anförande, som var en enda lovsång till de egna insatserna. När inga andra prisar herr Zachrissons kulturpolitik gör han det själv. Folkpartiet har ingen kontakt med folkrörelserna, säger herr Zachrisson, och utmålar oss som fiender till dessa och som stöd för de kommersiella krafterna. Dumheter! Herr Zachrisson gör en halsbrytande tolkning av vad utskottet sagt om massmarknadsförlaget. Herr Hermansson sade att det är Bonniers som har vetorätt. Herr Zachrisson sade att det bara är fritt fram för Litteraturfrämjandet. Båda tolkningarna är naturligtvis lika felaktiga. Utskottet förutsätter att förläggare, bokhandlare och författare skall komma överens med Litteraturfrämjandet, och då krävs det god vilja från alla parter. även från regeringen. Då skall man inte tala om begränsade branschintressen och slå bokhandlare. bokförläggare och författare för pannan. Herr Zachrisson hade inte ett ord att säga om upphovsrätten. Var är nu de käcka parollerna om kulturell allemansrätt? Nej, det är bara att notera alt det var herr Zachrisson som födde uttrycket kulturell al Iemansrätt och att det var kulturarbetarna, upphovsrättsjuristerna och de fyra oppositionspartierna som tog död på det. Utbildningsministerns inlägg är faktiskt ganska förvånande. Här har kulturutskottet försökt rädda herr Zachrisson. I fjol gällde det litteraturstödet, i år gäller det massmarknadsförlaget. Som så ofta i riksdagen försöker partiernas representanter göra det bästa av ett förslag som man inte tycker är tillräckligt genomarbetat. Jag vill gärna ge det vitsordet om socialdemokraterna i kulturutskottet att deras insats präglats både av solidaritet med regeringen och av medvetenhet om att förslagen inte var tillräckligt genomarbetade. Jag tycker att herr Zachrisson borde vara tacksam för att det finns ett ansvarsmedvetet och klokt kulturutskott som försöker förbättra hans förslag.
Herr talman! Kulturen präglas fortfarande av borgerliga värderingar, säger herr Zachrisson. Jag skulle gärna vilja ha exemplifieringar. Vilka författare, bildkonstnärer, musiker anser herr Zachrisson progressiva resp. borgerliga? Det vore roligt att veta. Men är det verkligen herr Zachrisson som skall bedöma det?

Herr talman! Vpk:s motion speglar den utveckling kulturutbudet fått under senare år, den ökade kommersialiseringen och massproduktionskulturen som marknadsförs på samma sätt som andra handelsvaror. Jag har i mitt anförande pekat på några: skivmarknaden, film, press. radio, TV osv. Vårt parti vill inte ha en sådan utveckling på kulturområdet. Vi har konstaterat att det nu finns stora grupper av kulturarbetare som reagerat mot utvecklingen inom vad vi kan kalla kulturindustrin. Det har ju ingenting med fritt skapande att göra. Ingen kan förneka att de s.k. fri grupperna med framgång har nått ut till nya, stora publikgrupper. De har också med sina pjäser sökt spegla en verklighet och inte en glamoriserad värld. Men även denna verksamhet kostar pengar, även om de medverkande ofta lever på existensminimum. I våra motionsyrkanden har vi försökt till en viss del föreslå åtgärder som skulle förbättra de ekonomiska förhållandena för olika kulturarbetare, men också ge dem en större tillfredsställelse med sin arbetssituation. När det gäller centrumbildningarna och de fria grupperna - om jag får fortsätta att hålla mig till dem — så har statens kulturråd, som är expertorgan med utredning som en viktig del av sin verksamhet, helt ställt sig bakom kulturarbetarnas verksamhet och ser den som en viktig insats i det kulturella livet. Kulturarbetarna själva säger att årets kulturproposition, som nu behandlas av riksdagen, är ett allvarligt hot mot de fria grupperna. Kulturrådet har föreslagit kraftiga höjningar för de fria grupperna och centrumbildningarna, men herr Zachrisson har satt ner dessa höjningar will ett minimum. Det fria kulturlivet får allt mindre utrymme i samhällslivet. Utlovade anslagshöjningar uteblir. Den fria kulturen är uppenbarligen inte längre önskvärd. Beträffande procentregeln är ju kravet att en viss procent — inte nödvändigtvis I 26 —-av anslagen till statliga byggnader skall gå till konstnärlig utsmyckning. Vi vill gärna ha en högre procentsats. Herr Engbergs gamla förslag är värt att slåss för. Det innebär inte att ersättningarna till konstnärerna skall variera med konjunkturerna, utan det innebär en målsättning att nå upp till. För gamla byggnader finns det fortfarande ett stort gap innan ens 1 96 har uppnåtts. Slutligen, herr Zachrisson, har jag inte sagt att jag fördömer gamla stödformer som exempelvis författarfonden, som nämndes, men jag håller fast vid att enbart ett bidragssystem inte tillfredsställer kulturarbetarna.
Herr talman! Herr Zachrisson talar om moderaternas simpla angrepp på Riksutställningar. Vi vill inte koncentrera alltför mycket makt till denna riksorganisation, Riksutställningar. Vi vill i stället att museerna skall ha ansvaret. Vi tror att det ökar friheten och ger större utrymme för lokala särintressen. Herr Zachrisson säger att riktlinjer för den regionala kulturminnesvården skall fastställas utan onödigt tyngande byråkratisk barlast och att det moderata kravet på arbetsordning är uttryck för en förmyndarmentalitet. Låt mig då påminna om vad som står i propositionen, där remissyttranden redovisas och där det bl.a. heter: ”Ett drygt trettiotal remissinstanser — — — förespråkar ett organiserat samarbete mellan länsstyrelsen och länsmuseet. Ett genomgående drag i remissvaren är behovet av föreskrifter, arbetsordning eller andra regler för samarbetet. Åtskilliga remissinstanser är i större eller mindre utsträckning kritiska mot den föreslagna anslagsfördelningen. Kritiken går i flera fall ut på att anslagsfördelningen är oklar och att en precisering bör ske för att undvika dubbelarbete och kompetenstvister.” Det är precis vad vi har ansett.
Herr talman! Jag kanske bör göra ett förtydligande. Det är inte bara herr Sundman som reser sig upp utan också en velig svansviftare, mormors lilla kråka dessutom. Jag visste inte att kråkor hade svansar. Det är naturligtvis under min värdighet att föra en debatt när debattmotståndaren har ett så slappt fladdrande munväder. Jag vill dock säga någonting. Vi fick höra att det ifrån Litteraturfrämjandet hade lagts fram ett bättre förslag om massmarknadsförlag än från litteraturutredningen. Det är roligt att höra — skada bara att det inte har offentliggjorts vare sig i propositionen eller under utskottets hearing. Propositionen är en lös skiss, där man får intryck av att de som hållit I pennan inte vetat vad de egentligen skriver om och sysslar med och inte satt sig in i förlagsbranschens villkor. Nu har vi i utskottet genom vårt betänkande givit stadga och konsistens åt tankegångarna. Den saken är fullkomligt klar. Det sades att centern har hoppat av från sin motion. Varför säga så? Varje människa med normal intellektuell utrustning behöver ju bara jämföra vad som står i centerns motion med vad som står i betänkandet. Kulturpolitiken Kulturpolitiken Sedan är .saken klar. Herr talman! Detta var mitt sista inlägg i debatten med utbildningsministern.
Herr talman! Till kultur hör också hyfs.

Nu säger herr Zachrisson att förlag plus förtattare kommer att erbjudas 25 6 av platserna i utgivningsrådet. Det är som bekant något annat än styrelsen. Och vilka förlag som kommer att få plats där vet man inte. Blir det Bokförtäggareföreningen som skall utse de representanterna? Vem är det som dominerar Bokförläggareföreningen? Herr Zachrisson upprepar vad herr Georg Andersson också påstod - att ingen part har vetorätt i de förhandlingar som kommer. Men vi vet ju samtidigt att de som opponerat sig mot förslaget om et massmarknadsförlag, knutet till Litteraturfrämjandet, har varit framför allt de kommersiella bokförlagen. Utskottet har faktiskt skrivit på ett sådant sätt — det förutsättes att man når ”en förtroendefull samverkan” mellan Litteraturfrämjandet och de ordinarie förlagen — att de stora förlagen skall säga: ”Ja, detta godkänner vi”, för att bemyndigandet för regeringen skall gälla. Det är ju detta som jag har hävdat är konstitutionellt oerhört egendomligt. ' Nu slåss borgerliga och socialdemokrater om vilken tolkning man skall ge utskottsbetänkandet. Där råder oenighet, det har vi hört i debatten. Men det är oerhört märkligt att fyra partier kan skriva sig samman i ett utskottsbetänkande på ett sådant sätt att man inte enhetligt vet vad som står i det och hur det skall tolkas. Sedan begär man att vi riksdagsledamöter skall fatta beslut i enlighet med det utskottsbetänkandet — när utskottsledamöterna själva är ocniga om hur det skall tolkas. Vilken tolkning är den riktiga? Är det den borgerliga eller den socialdemokratiska? Varför har över huvud taget socialdemokraterna i utskottet kapitulerat för de borgerliga kraven och ime vidhållit den inställning som de hade från början av utskottsbehandlingen? Då kunde man ju ha haft en viss respekt för deras hållning.
Herr talman! Statsrådet gav här det beskedet att riksantikvarieämbetet har hög prioritet för Eketorps borg. Men sedan är det problem för riksantikvarieiämbetet att få medelstilldelningen att räcka till: De 3,3 milj.kr. som man får är redan hårt intecknade. Jag vill uppmana kammarens ledamöter att stödja reservationen 36 för att man verkligen skall vara säker på att klara av Eketorps borg så att den inte regnar bort eller måste fyllas igen. Med den resursförstärkningen på 5 milj.kr. kan riksantikvarieämbetet klara Eketorps borg och ytterligare några angelägna kulturminnesobjekt. När det gäller titeln för den tjänsteman som på länsstyrelsen skall handlägga kulturminnesvårdsfrågorna har Föreningen för Sveriges landsantikvarier yttrat sig i denna fråga och varit rädd för titeln länsantikvarie. Den kommer att inbjuda till många förväxlingar och förvecklingar. Vi har ju nu landsantikvarien, och så skall det bli länsantikvarien. Föreningen Sveriges landsantikvarier hade hellre sett att titeln för tjänstemannen på länsstyrelsen hade fått vara t.ex. kulturvårdsdirektör. Vi har ju redan nu på länsstyrelserna vägdirektör, naturvårdsdirektör och planeringsdirektör och då hade kulturvårdsdirektör varit en lämplig titel. Jag vet inte vad grunden är till att han skall kallas länsantikvarie. De som är berörda har emellertid förordat en annan benämning.

Herr talman! Jag hade ingen aning om att mina meddebattörer var så lättskrämda att man bara går upp och försöker göra det hela till en "debatt om invektiv. Fru Mogård säger att hon anser att man skall satsa på barnkultur, men de gamla människorna kan man så att säga inte lära att sitta. Det kan ju bara tolkas på ett sätt, nämligen så att fru Mogård vill göra den prioriteringen att medelålders och gamla skall stå åt sidan. Det tycker Jag är en häpnadsväckande ståndpunkt. Och om fru Mogård känner det så besvärligt att hon bara kastar invektiv tillbaka och inte vill ta upp en debatt eller korrigera sig själv, om det nu var en förlöpning, så kan jag inte hjälpa det. Men det är klart att det finns anledning att avvisa ett sådant försök. Jag säger återigen att vi i dag har fått en verkligt levande illustration till folkpartiledarens beskrivning av moderata samlingspartiet. Folkpartiledaren har ju sagt att skall man förverkliga moderaternas ckonomi måste det gå så till att man sätter pensionärerna på gatan. Det är på sätt och vis vad fru Mogård gjorde i det här inlägget — det går inte att komma ifrån. | Herr Wikström står upp och verkar anmärkningsvärt patetisk. Men det råder ju inget tvivel om att det sätt på vilket herr Wikström uppträtt i massmarknadsförlagsfrågan och folkpartiets motion innebär att man agerat springpojke åt bokbranschen, åt branschintressen. Herr Wikström har gjort förtvivlade försök att tippa Litteraturfrämjandet som den institution som skulle handlägga saken. Han har inte lyckats med det. och nu försöker han förtvivlat bakom rökridåer göra ett nummer av några enstaka skrivningar i utskottsbetänkandet, som i stort sett bara är en bekräftelse av vad som är alldeles självklart, nämligen att de olika grupperna måste sätta sig samman och bli överens om hur det skall gå till. Det behöver inte alls betyda att alla skall vara där, för det skulle vara helt omöjligt. Kulturpolitiken Kulturpolitiken 120 Emellertid har herr Wikström stått på en relativt snäv branschståndpunkt och förflyttat sig in i propositionens hägn, och jag säger välkommen. Men diskutera det och försök inte göra detta till en patetisk diskussion! | Herr Hermansson lät nästan som en präst när han talade här. Det är ändå på det sättet att fru Nordlander talade om kulturarbetarformen som någonting som bara blev vid det gamla. Jag erinrade henne då om att ifall hon har det intrycket har hon inte läst på, för vad det handlar om är att vi tillsammans med kulturarbetarnas organisationer blivit överens om en helt ny form av stöd för kulturarbetarna som följer den linje som Författarfonden gått på sedan länge. Det är enligt min mening en utomordentligt bra form, men det är en ny form som innebär att man går bort från den gamla formen av nådevedermälen till kulturarbetarna. Jag tycker det är en utomordentligt bra förändring. Det är någonting nytt — det är ju inte att bli vid det gamla, som fru Nordlander försökte göra gällande. Sedan förstår jag att ni inte kommer tillbaka i upphovsrättsdiskussionen, för det är ju en märkvärdig uppvisning ni ägnar er åt. Det är rätt fantastiskt när man tänker på att det i lagutskottet sitter ett stort antal borgerliga ledamöter: herr Svanström, som är ordförande i utskottet. herr Lidgard, herr Börjesson i Falköping, herr Torwald, herr Olsson i Sundsvall, fru Fredgardh, fru Lindquist - hon är väl jurist — och herr Henmark. De har sagt att den tillsatta utredningen är utmärkt och att det inte alls behöver göras några kommentarer. Och herr Wikström och hert Hermansson har för 14 dagar sedan suttit här i riksdagen och fattat beslut om att man inte behöver göra några uttalanden när det gäller upphovsrätten, detta på rekommendation av ett enigt lagutskott. Men kulturutskottet skall nu ha riksdagen att några veckor senare fatta ett annat beslut. Det ger i och för sig en intressant inblick i riksdagens arbetsformer. Men jag tycker att det hör till god ton att ni borde ha gjort er underrättade om lagutskottets uttalande. Det går en klar gränslinje mellan borgerlig och socialdemokratisk kulturpolitik när det gäller preciseringar och att på punkt efter punkt försöka gå i närkamp med de intressen som kommersiellt försöker utnyttja medborgarna på detta område. Så länge det gäller allmänna talesätt är ni med och helt överens. Men så fort det gäller preciseringar sviker ni. Det finns många intressanta exempel på det. Om vi hade tid skulle vi kunna bearbeta område för område. Låt mig här bara ta ett exempel. Det är litet perifert, men det har just med kulturpolitik att göra och speglar mycket flagrant vad som händer om man försöker precisera sig. Arbetet på konsumentpolitikens område är utomordentligt intressant också från kulturpolitisk synpunkt. Vi har ju världens mest radikala konsumentlagstiftning —- åtminstone om man skall tro intervjuerna med Ester Pearson, den amerikanska eldsjälen på området som var här nyligen. Och den 1 juli träder den nya marknadsföringslagen i kraft. Den utgår från det enkla förhållandet att konsumenten alltid är i underläge och därför skall garanteras viss information om varor, eller det skall garanteras alt varor som inte fungerar för sitt rätta ändamål försvinner. Men vi vet att möjligheterna till påverkan i efterhand är mycket begränsade i producentledet och att det många gånger innebär ett slöseri för både samhället och företagen att konsumentsynpunkter kommer in för sent. Därför vill regeringen gå vidare och har tillsatt en utredning om insyn i företagens marknads och produktplanering m.m., som just skall utreda hur konsumenternas intressen skall kunna tas till vara på ett tidigt stadium. Detta är ett konkret sätt att angripa problemen när det gäller kommersialismens negativa verkningar. Men då hoppar folkpartister och moderater — i detta fall Gabriel Romanus och Anders Wijkman — upp och vill begränsa utredningens uppgifter. Och på samma sätt rider ni på cen principställning mot selektiva insatser på kulturområdet. Det är exakt samma inställning. Under parollen valfrihet skall näringslivets frihet bevaras, och förra året var ni beredda att under det täckordet möjliggöra ett litteraturstöd åt skräplitteraturen. Det är just när man övergår från ord till handling som skillnaderna mellan den borgeriga och den socialdemokratiska kulturpolitiken visar sig. Då märks det om man är beredd att ge ett verkligt stöd, inte bara med ord, när det gäller de insatser som behövs för att tränga ett kommersiellt kultursamhälle tillbaka.
Herr talman! Jag började undra om herr Zachrisson hade tagit fel replikpapper när han började dra in herr Romanus och herr Wikikman — precis som om det rådde brist på debattörer mot honom. IHerr Zachrisson hävdar nu att jag i utskottet skulle ha företrätt snäva branschståndpunkter. Den beskrivningen är så felaktig, för att inte säga lögnaktig, att den inte kan tas på allvar. Jag kan inte heller tänka mig att socialdemokraterna i utskottet har spritt en sådan information; den måste ha uppstått i herr Zachrissons fria fantasier. Nu tycks herr Zachrisson vilja göra gällande att kulturutskottets uttalande om upphovsrätten skulle strida mot vad lagutskottet anfört med anledning av en motion av herr Jadestig, men det skulle betyda at de båda betänkandena gäller samma fråga, vilket de faktiskt inte gör. Tidigare gällde att en fråga som riksdagen behandlat inte fick tas upp igen "vid samma session, men den regeln gäller nu inte längre. Det finns alltså inget formellt hinder att nu fatta ett beslut enligt kulturutskottets förslag. Men härtill kommer ju att ett avslag på en motion av herr Jadestig, där han föreslagit en ändring av reglerna om upphovsrätt till visor och sånger, aldrig kan strida mot utskottets uttalande att upphovsrätten inte får urholkas till förmån för någon form av kulturell allemansrätt. Kulturpolitiken Nr 132 Slutligen 'sade herr Zachrisson att det är när man övergår från ord Torsdagen den till handling som man mirker skillnaden mellan socialistisk och icke 20 maj 1976 socialistisk politik. Ja, när man lyssnat till herr Zachrisson får man vara glad över att han inte alltid övergår från ord will handling.
Herr talman! Herr Zachrisson sade i en replik till mig att jag var rädd och lät som en präst. Det var ju ett dräpande argument i kulturdebatten. herr kulturminister. Nu tycks herr Zachrisson vara den ende här i kammaren närvarande som är prästvigd, så jag vill inte bestrida hans sakkunskap på området. Det är två frågor som herr Zachrisson debatterat med oss från vpk. Eftersom vi vill begränsa antalet repliker skall jag fortsätta den diskussion herr Zachrisson ville föra med fru Nordlander. Herr Zachrisson hävdade att vi skulle ha utdömt förslaget i propositionen med ordet ”gammalt”. Jag kan inte hitta det omdömet i fru Nordlanders manuskript. Däremot sade hon att propositionens förslag i stort sett går ut på en fortsatt utbyggnad av bidrags och stipendiesystemet, ett stödsystem som aldrig kan tillfredsställa kulturskaparna. I detta sammanhang pekade hon på de krav som har ställts av Konstnärernas riksorganisation om utställningsersättning, om visningsersättning, om att man måste fastslå prin-/ cipen om ersättning för utfört arbete som det avgörande. Vi menar att propositionen är ett framsteg, men den går inte tillräckligt långt. Därför har vi i våra reservationer fört fram dessa krav. som tvvärr har avvisats av majoriteten och inte fått det tillmötesgående som vi hade hoppats. När det gäller massmarknadsutgivningen skall jag inte protestera mot herr Zachrissons bedömning av vissa borgerliga försök — jag känner inte till om de har förekommit i utskottet, men i varje fall har jag sett dem utanför utskottet — att göra organisationen sådan att den skulle gynna de stora kommersiella förlagens intressen. Utan tvivel har det förekommit sådana ansträngningar. Och de lär inte vara avslutade. eftersom utskottet tyvärr skrivit att man måste komma överens också med bokförläggarna, med Bokförläggareföreningen, för att det bemyndigande som riksdagen nu troligen kommer att ge regeringen skall gälla. Vad blir resultatet av dessa överläggningar? Skall massmarknadsutgivningen i realiteten bli ett stöd åt Bonniers utgivning och ett slag mot de små och progressiva förlagen? Eller skall den bli ett led i kampen mot kommersialiseringen och monopoliseringen på litteraturmarknaden”? Det tycker vi är den avgörande frågan.

Herr talman! Först vill jag säga att fru Mogårds tystnad är talande. Herr Wikström är irriterad över att få höra att han går branschens ärenden. Han säger att det är lögnaktigt att påstå det. Men läs motionen, herr Wikström! Jag antar att herr Wikström i silt arbete i utskottet har försökt få sin motion tillstyrkt, och den är rakt igenom en plidering för de stora bokförlagens intressen. Det har utskottet avvisat, och det är bra. Men det kan väl inte vara lögnaktigt att påstå att ni hävdar de intressen som på ett så framträdande sätt skildras i motionen. Herr Wikström säger att lagutskottets och kulturutskottets uttalanden inte gäller samma sak. Jo, det gör de. Det handlar i bägge fallen om upphovsrätten. Lagutskowuet har klart sagt ifrån att de direktiv som har utfärdats är fullt tillräckliga. Om herr Wikström ärligt läste upp vad som står i de givna direktiven faller det utfall som herr Wikström gör platt till marken. Det finns inget utrymme för herr Wikstwröms förslag inom ramen för de direktiv som är skrivna — det har lagutskottet lugnt och sansat insett. Men i den upphetsade stämning som herr Wikström tydligen varit med om att driva fram i kulturutskottet har man inte sett sig för i detta hänseende. Herr Jadestigs motion är intressant därför att den tar upp en konkret fråga som visar just de problem i upphovsrättsligt hänseende som jag hoppas att utredningen skall lösa åt oss. Det gäller att vara noga med textläsning och exegetuk här, det har Jag förstått nu, herr Hermansson. Det står inte i utskottsbetänkandet att Bokförläggareföreningen skall vara inblandad, utan det uttrycks i en allmän reform, och det är väl inte alldeles oväsentligt. Efter den litet egendomliga diskussion som har uppstått på grund av att de borgerliga har velat dölja reträtten från sina motioner skall väl regeringen, när debattröken har lagt sig, se till att vi får till stånd ett massmarknadsförlag. Jag tror inte att det skall vara särskilt besvärligt. Herr talman! Låt mig sedan i denna sista replik få göra en total omkastning och säga några ord till herr Mattsson i Cane-Herrestad. som är kulturutskottets värderade ordförande. Han har inte ansett sig vilja delta i denna debatt utan som grand old man har han dragit sig tillbaka till sin bänk. Han tar med denna debatt avsked från kulturarbetet i riksdagen. Jag vill utnyttja detta tillfälle till att tacka honom för eu gediget arbete och ett vänskapligt samarbete.

Den historiska kontinuiteten har en betydelse som ej går att mäta samhällsekonomiskt. Kontinuitet i den Kulturpolitiken Kulturpolitiken fysiska miljön har en grundläggande betydelse för den enskilda människans känsla av trygghet och förankring i tillvaron. Detta gäller i lika hög grad i storstäder som på landsbygd. Mot denna bakgrund är det synnerligen angeläget att de ekonomiska resurserna för att vårda och bevara äldre byggnader och byggnadsmiljöer förbättras. Statens ekonomiska medverkan måste preciseras och medel årligen anvisas härför. Utbildningsministern har därför lämnat direktiv till en parlamentarisk utredning i frågan så sent som den 18 mars i år. Under mellantiden har frågan behandlats av en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet. Arbetsgruppen har sökt bilda sig en uppfattning om det totala vårdbehovet i landet då det gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Man har framför allt studerat de vårdinsatser som skett i form av beredskapsarbeten och den radikala förändring i statsbidragsgivningen som inträdde den 1 juli 1973. AMS återgick då till att endast meddela normalbidrag — 33 "4 — till kommunala och enskilda beredskapsarbeten. Tidigare har rått en friare bidragsgivning som även kunde väga in kulturhistoriska angelägenhetsskäl. Genom återgången sjönk vårdarbetena markant. Det vårdanslag som disponeras av riksantikvarieiämbetet motsvarar — trots uppräkningar — inte tillnärmelsevis behovet. Det är allvarligt att frågan om statens ckonomiska stöd för vård och bevarande av kulturhistoriska byggnader ännu inte lösts. I arbetet med att slutföra den fysiska riksplaneringen och den kommunala översiktsplaneringen avkrävs kulturminnesvården besked om möjligheterna till ekonomiska insatser från statligt håll. Deras trovärdighet sätts i fråga då de påyvrkar planering för att bevara byggnader och miljöer utan att kunna anvisa någon ekonomisk lösning på frågan om vård och upprustning. Det finns därför risk för att bevaringssynpunkterna kommer till korta i den pågående planeringsprocessen. Det förhållandet att sakkunniga först nu tillsätts för att göra den av 1974 års riksdag begärda översynen av frågan innebär en ytterligare risk för att de kulturminnesvårdande synpunkterna kommer bort i det fortsatta kommunala planeringsarbetet, eftersom den statliga ansvarsdelen i byggnadsvården inte kan preciseras. Det framstår därför som helt nödvändigt att riksantikvarieämbetets vårdanslag, som i propositionen givits en högst ordinär uppräkning, höjs med ytterligare 1,7 milj.kr. till 5 milj.kr. Vi yrkar detta i reservationen 37. Därutöver är det mycket angeläget att AMS kan få tidigarelägga kulturhistoriska byggnadsprojekt av sysselsättningsskäl. Den mycket kraftiga eftersläpning som råder i fråga om upprustning och bevaringsinsatser innebär att möjligheten till beredskapsarbeten på byggnadsvårdens område måste kunna utnyttjas under lång tid framöver. som anges i författningen.

De som här i kammaren vill stödja en sådan princip bör rösta för reservationen 35.

Herr talman! De övergripande mål för kulturpolitiken som riksdagen fastlade för två år sedan måste naturligtvis också gälla för barnen. De måste gälla i sin helhet. även om de kan behöva konkretiseras på ett speciellt sätt i vissa fall. Vi diskuterar i dag det tredje steget i det kulturpolitiska reformarbete som undan för undan skall förverkliga de uppsatta målen, således också för barnen. Man kan tycka att stegen är för små och för långsamma, man kan önska att vi skulle vara i stånd att ta jättekliv framåt, eftersom behoven är så stora och så angelägna. Självfallet är det ett värde att det växer fram en bred otålighet, breda krav på samhället då det gäller ytterligare insatser för barnens kulturella situation. Men låt oss heller inte glömma att kulturpolitiken är en del i den samlade samhällspolitiken - den kan inte ses isolerad. Vi måste på alla områden och alla nivåer föra en barnpolitik, som leder vidare i riktning mot ett rikare samhälle för barnen och därmed rikare möjligheter i deras framtida vuxenroll. Det kommersiella trycket på barnen är hårt. De är ännu mer skyddslösa mot detta än vad vi vuxna är. Det gäller inte minst skräplitteraturen, serietidningsfloran. Det är därför värdefullt att departementschefen klart säger ut i den proposition vi i dag behandlar, att han anser det synnerligen angeläget att en kvalitetsutgivning av billiga barn och ungdomsböcker kommer till stånd. Det hade naturligtvis varit värdefullt om det planerade massmarknadsförlaget redan från starten kunnat ta med barn och ungdomsböcker i sin utgivning. Av praktiska skäl har det inte varit möjligt att redan nu förelägga riksdagen ett sådant förslag. Då det emellertid inom departementet pågår eu arbete på ett förslag till statsstödd utgivning av billiga kvalitetsböcker för barn och ungdom, kan jag i dag bara understryka vikten av att dessa planer snabbt realiseras. Att nu fatta beslut om anslag tull en sådan utgivning, när formerna ännu inte kan fastställas. är däremot orcalisuskt. Jag yrkar därför avslag på reservationen 32. Kulturpolitiken Kulturpolitiken Vuxna som vill arbeta tillsammans med barn och för barn med konstnärlig verksamhet utför en uppgift av stor betydelse. At man utgår från barns cgna vardag och egna miljö är viktigt för att det skall kännas meningsfullt och engagerande för barn lika väl som för andra i kulturellt avseende eftersatta grupper. Från denna synpunkt betyder de fria grupperna på kulturområdet, amatörverksamheten och verksamheten vid centrumbildningarna, mycket. Det är därför riktigt och värdefullt att stödet till denna verksamhet successivt har ökat. Behoven är stora. och till detta betänkande har fogats två reservationer, som vill höja anslagen ytterligare utöver den ökning som föreslås i propositionen. Jag delar synen på betydelsen av dessa aktiviteter. Men i kulturpolitik som i all annan politisk verksamhet nödgas man prioritera. Denna proposition har I samstämmighet med kulturarbetarnas organisationer prioriterat insatser för bildkonstnärerna. Därför stannar majoriteten vid att yrka bifall till propositionens förslag om höjning av anslaget under rubriken ”Fritt kollektivt skapande” med totalt 1 560 000 kr. Till sist några ord om skolans ansvar i fråga om kulturen. Eftersom skolan når alla barn har den självklart en ocrhörd betydelse. Detta har också riksdagen framhållit vid flera tillfällen, t.ex. vid behandlingen av de båda tidigare kulturpropositionerna. I år påtalas i budgetpropositionen vikten av att skolöverstyrelsen utökar forsknings och utvecklingsarbetet på det kulturella området. SIA propositionen betonar också behovet och ger ökade möjligheter att förverkliga det kulturpolitiska ansvaret. Det råder alltså enligt utskottsmajoritetens mening ingen tvekan om att riksdagen har markerat skolans ansvar i detta avseende mycket tydligt, och något ytterligare uttalande av den karaktär som begärs i en moderatmotion finns inget skäl att göra.

Man må ha vilken uppfattning som helst om religiösa ting, religiösa institutioner och inre andligt liv över huvud taget och värdet av allt detta, så kvarstår dock det faktum att otroligt många människor i dag är lika rädda, lika vilsna och i lika stort behov av andlig kontakt, ledning och värme som någonsin förut. Det verkar faktiskt vara så, fru talman, att materiell välfärd och andlig välfärd går så att säga på två linjer bredvid varandra med förvånansvärt få kontaktpunkter. I stället borde ju de båda i viss mån vara integrerade i varandra. I varje fall hela västerlandet tycks f.n. lida av denna situation — materiellt överflöd vid sidan av ångest, oro, upplopp o. d., medan man i vissa s.k. fattiga länder har en annan livsstil präglad av lugn och viss andlig balans. Skam till sägandes — höll jag på att säga — så är det i detta fall många i-länder som är u-länder och tvärtom. Vad som här anförts, helt summariskt, är egentligen själva bakgrunden —- kärnpunkten — i partimotionens delyrkande jämte reservationen. Denna bekymmersamma utveckling måste på något sätt brytas och styras in i bättre och lugnare banor. Hur skall det gå till? Ja, det lär näppeligen gå med dekret, förordningar och paragrafers mångfald, utan man får i stället till övervägande del försöka med personliga, mänskliga kontakter. Det är här de utomordentligt värdefulla lekmannatjänsterna inom den kyrkliga organisationen kommer in i bilden. : All ideell verksamhet har i dag svårt att uppnå en intensiv kontaktverksamhet. Det gäller såväl religiösa som icke-religiösa rörelser, det gäller i stort sett hela vårt kulturutbud, som vi nyss har talat så mycket om. Svenska kyrkan intar här ingalunda någon undantagsställning. Behov av kontakter finns bevisligen, men kyrkans nuvarande personella resurser räcker inte till. Att man på landsbygden, i avfolkningsbygder med långa avstånd, glest mellan bostäderna och dessutom allt annat än acceptabel åldersfördelning, har det bekymmersamt med kontakter förstår var och en. Men alla kanske inte har tänkt så mycket på att svårigheterna är minst lika stora, om inte besvärligare, i den andra änden' på tråden — i de större tätorterna, i de nya soövstäderna, i de mastodontliknande betongöknarna, i de mastodontlika hyreshusen och på de myllrande gatorna och torgen. Här frodas verkligen mänskligt främlingskap, kontaktlöshet och alienation. I dylika miljöer är behovet av kontaktmänniskor — i detta fall s.k. lekmän — ännu större, nästan skriande. Men resurserna räcker inte och man kan inte enbart lita till frivilliga obetalda krafter, som lekmannatjänsterna utgör, vid sidan av de etablerade betalda befattningarna. För att få behovet täckt måste skälig ersättning till för utförda tjänster.

Fru talman! Eftersom kulturutskottets betänkande nr 38 är ganska kortfattat i sin skrivning när det gäller att ta ställning till den aktuella motionen finns det kanske anledning att göra en del anmärkningar och ytterligare förtydliganden i sammanhanget. 1975 års kyrkomöte anhöll ju om utredning av frågan om bidrag ur kyrkofonden till Iekmannatjänster på församlingsplancet. Regeringen har haft kort tid på sig att ta ställning till frågan, men enligt uppgift behandlas kyrkomötets skrivelse f. n. i utbildningsdepartementet. Utskottet har under sådana förhållanden inte ansett att det finns tillräcklig anledning för riksdagen att uttala sig i denna fråga. Regeringen måste som vi ser det ha rådrum, och det har inte ansetts vara välbetänkt att f. n. komma med den begäran som reservanterna och motionärerna önskar. Anhållan om en utredning har gjorts av kyrkomötet, och vi får rimligen avvakta tills regeringen fått tid att ta ställning till denna anhållan. Skulle det däremot visa sig att regeringen dröjer med att tillsätta utredningen eller att man anser att en utredning:inte bör tillsättas kan det finnas motiv för att aktualisera frågan ytterligare.

| Vad gäller frågan om stiftsadjunkterna har 1975 års kyrkomöte anhållit om åtgärder för inrättande av en tjänst som förste stiftsadjunkt vid ärkebiskopens kansli med uppgift att vara sekreterare för det finskspråkiga församlingsarbetet inom svenska kyrkan. Denna skrivelse till regeringen remissbehandlas nu.

Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Det är inte mycket som skiljer oss åt — egentligen bara detta med utredningen. Vi reservanter anser att lek mannatjänsterna inte enbart är en teknisk fråga utan en fråga av så stor vikt för kyrkan och allmänheten över huvud taget att det inte räcker med den departementsutredning som f. n. pågår. Därmed inget ont sagt om dem i departementet som utreder. De utför säkert ett seriöst arbete. Vi tycker emellertid att det bör vara en bredare och mer öppen utredning, vilket skulle vara till gagn för alla parter. Därför har vi reserverat oss. Beträffande det kyrkliga centralorganet för utlandsverksamheten vill jag framhålla att det inte gäller bara sjömanskyrkorna. Också många andra föreningar och sammanslutningar utför ett värdefullt arbete utomlands. Det vore önskvärt med ett centralt organ, som kunde sammanbinda alla dessa verksamhetsområden. Fråga är om det inte i framtiden borde vara en ekumenisk centralorganisation, som kunde ta hand om all religiös verksamhet utomlands, sammankoppla, prioritera anslag och över huvud taget förhindra dubbelarbete som nu lätt blir fallet. Därför har vi reserverat oss även på denna punkt.

Fru talman! Till det utskottsbetänkande som nu behandlas finns fogat ett särskilt yttrande från utskottets moderata ledamöter med anledning av motionen 1362, i vilken hemställs om utredning angående den kyrkliga verksamheten bland de finskspråkiga i Sverige. Vi vet alla att det finns ett betydande antal finskspråkiga invandrare i vårt land — antalet torde snarare Ööver än understiga 300 000. Av dessa beräknas ca 60 a tillhöra svenska kyrkan. Från såväl svenska som finska kyrkan bedrivs ett omfattande församlingsarbete bland den finskspråkiga befolkningen. BI. a. verkar dels sex stiftsadjunkter inom nio av våra stift, dels totalt ett 20-tal präster inom församlingar med avsevärd finskspråkig befolkning. Någon enhetlig organisation för detta arbete finns emellertid inte. Verksamheten varierar från stift till stift och även från församling till församling inom samma stift. Det finns stift där det finskspråkiga arbetet inte organiseras på något sätt. Å andra sidan förekommer också dubbelorganisation genom såväl domkapitlets som stiftsrådets arbetsgrupper.

Enligt min mening kvarstår kraven om kartläggning, utvärdering och samordning oförändrade, oavsett om den ifrågavarande tjänsten inrättas eller ej. Den i motionen föreslagna utredningen skulle spänna över hela fältet, belysa frågor av skilda slag och lämna förslag på konkreta åtgärder. Den aktuella tjänsten utgör endast en i raden av dylika åtgärder. Utskottet redovisar alltså ett enligt min uppfattning alltför snävt synfält. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag anfört yrkar jag bifall till motionen 1362.

Fru talman! Jag tror inte att det är så mycket som skiljer utskottsmajoritetens uppfattning från vad såväl motionärerna som de moderater som står bakom det särskilda yttrandet anser. Jag vill hänvisa till vad utskottet anför i betänkandet. Kyrkomötets skrivelse till regeringen i denna fråga remissbehandlas f. n., och vid den remissomgången kommer givetvis behovet av personella resurser att kartläggas. Det är ju brukligt i sådana här fall att avvakta de åtgärder som jag är förvissad om kommer att redovisas för riksdagen. Vi får säkert tillfälle att återkomma. Jag vill ännu en gång betyga att utskouet har tagit allvarligt på frågan, men under förhandenvarande' omständigheter har vi som sagt inte kunnat gå motionärerna till mötes. den det ej vill röstar nej.